Herr talman! Carina Adolfsson Elgestam har frågat mig om det är min avsikt att sälja Vattenfall under nästa mandatperiod och om jag avser att verka för att Vattenfalls uppdrag att vara ledande i energiomställningen i Sverige skärps. Vidare har Carina Adolfsson Elgestam frågat mig om kravet på att vara ledande i energiomställningen även ska omfatta dotterbolagen på deras respektive marknader och hur min och regeringens långsiktiga strategi ser ut för Vattenfall. För en tid sedan ställde Carina Adolfsson Elgestam dessa frågor till mig som jag också då besvarade. Jag vill åter även påminna om att det var den tidigare socialdemokratiska regeringen som stod bakom Vattenfalls påbörjade köp av brun och stenkol samt kärnkraft i Tyskland. Vi har, i enlighet med vad vi anförde till riksdagen i budgetpropositionen i höstas, påbörjat arbetet med en bolagsgenomgång som för Vattenfalls del rör eventuella förändringar eller förtydliganden av uppdrag och strategiskt ramverk. Vid Vattenfalls årsstämma tidigare i år beskrev statssekreterare Ola Alterå att Vattenfall ska fokusera på konsolidering och värdeskapande, aktivt deltagande i klimatomställningen samt att stärka varumärket Vattenfall. Vi kommer att återkomma till riksdagen med ett förtydligande av Vattenfalls uppdrag. Så länge den här regeringen ansvarar för ägandet i Vattenfall kommer vi att fortsätta att vara aktiva, ansvarsfulla och professionella ägare. Jag vill inte spekulera i vad som kommer att hända i framtiden. Vi är mitt uppe i arbetet och tar en sak i sänder. Det vi har sagt - och jag säger det igen - är att Vattenfall inte kommer att säljas under den här mandatperioden.

Herr talman! Jag hade ställt fyra frågor till ministern: Är det näringsministerns avsikt att Vattenfall ska säljas under nästa mandatperiod? Inget svar i interpellationssvaret. Avser näringsministern att verka för att Vattenfalls uppdrag att vara ledande i energiomställningen i Sverige skärps? Inget svar. Avser näringsministern att kravet att vara ledande i energiomställningen även ska omfatta dotterbolag på deras respektive marknader? Inget svar. Hur ser näringsministerns och regeringens långsiktiga strategi ut för Vattenfall? Det är det mest allvarliga, herr talman. Inget svar. Det ministern säger i sitt svar är att Vattenfall inte ska säljas ut under den här mandatperioden. Nu är det juni månad. Snart blir riksdagen hemförlovad. Vi kommer tillbaka i september. Då är det ungefär ett år kvar på den här mandatperioden. Det känns inte riktigt som att detta är ett ansvarsfullt, professionellt åtagande när det gäller våra statliga bolag som den här regeringen har, vilket ministern försöker påskina här i sitt svar. Hade det varit ett ansvarsfullt och långsiktigt åtagande när det gäller hur man ska ha det med energipolitiken på sikt hade man i det här läget deklarerat och berättat hur man ska ha det med Vattenfall. Det är ju så oerhört angeläget för hela svenska folket. Det handlar i grund och botten om hur vi ska klara de energipolitiska målen. Det hade varit bra och viktigt om det hade kunnat andas en tillstymmelse till det i det svar som ministern här har avgett. I stället pekar ministern på att den här frågan har Carina Adolfsson Elgestam ställt till henne tidigare här och då har hon också besvarat den. Det är förvisso sant, men, herr talman, det som då hände var att ministern bara lämnade sitt svar och sedan avvek från kammaren så att vi inte fick en debatt. Därför ställde jag frågan igen, för att vi ska få en möjlighet här i riksdagen att faktiskt få svar på frågorna. Det andra som ministern har lagt ned tid på i svaret och tyckt varit viktigt att påpeka och påminna om är att det var den tidigare socialdemokratiska regeringen som stod bakom Vattenfalls påbörjade köp av brun och stenkol samt kärnkraft i Tyskland. Det tycker jag blir lite som det var på lekis när jag gick där: Skyll inte på mig! Det var inte jag som började! Det är också viktigt att påpeka att det är Vattenfall som tar initiativ till affärer. Det är väl den biten i svaret som handlar om det som är värdeskapande. Det som är värdeskapande för Vattenfall på sikt kan vara bra, men just utifrån det kan det vara angeläget för oss här i riksdagen och för svenska folket att få veta hur det blir med Vattenfall på sikt. Avser regeringen, om man mot förmodan skulle få förnyat förtroende, att sälja Vattenfall eller inte? Det är det som är det mest intressanta utifrån hur det ska bli med Vattenfall. Varje företag, även statliga företag, måste ha en långsiktig strategi.
Herr talman! Först och främst måste jag säga att jag är rätt glad över den här interpellationen. Den andas ändå att Carina Adolfsson Elgestam tror på en fortsatt alliansregering och att jag får fortsatt förtroende att jobba med de här frågorna. Ingen kan känna sig gladare än jag att också oppositionen ser det som en trolig möjlighet. När det gäller Vattenfall styrs det med strategier och ägardirektiv till Vattenfall. Det som är viktigt att komma ihåg är att Vattenfall inte är något nationellt bolag. Det är ett internationellt bolag som äger verksamheter runt om i Europa. Jag kan bara konstatera att den gamla strategin som den förra regeringen satte fast innebar att man köpte både kol och kärnkraft i Tyskland. Jag försöker bara förklara att det var det som var ert bidrag till den energiomställning som ska vara så hållbar och annat. Nu säger Carina Adolfsson Elgestam att det gjorde de på grund av värdeskapandet. Vart tog då allt prat om miljö och klimatomställning vägen, om det var värdeskapandet som helt plötsligt blev så viktigt? Jag anklagas ju för att inte ägna mig åt klimat och miljöfrågorna så noga och bara ägna mig åt ett värdeskapande. Vattenfall är ett viktigt bolag, både i Sverige och i Europa. Då måste man ha tydliga strategier för vad det är man ska ägna sig åt. Jag försöker förklara i det här interpellationssvaret att vi inte är nöjda med den gamla strategin. Vi vill förtydliga uppdraget som Vattenfall har. Men det måste förtydligas för hela bolaget, inte bara för den svenska verksamheten som den gamla strategin innebar. Det är också därför som Ola Alterå har varit på Vattenfalls årsstämma och beskrivit vad vi ställer för krav på Vattenfall nu framöver. Där är konsolidering och värdeskapande en del. Den andra delen är aktivt deltagande i klimatomställningen. Den tredje är att stärka varumärket för Vattenfall. Jag tror att det är väldigt viktigt att man jobbar med alla de här tre delarna för att ägandet ska vara intressant både ur klimatsynpunkt och ur värdeskapandesynpunkt. Vad kommer att hända med Vattenfall framöver? Jag kan överblicka den här mandatperioden. Jag ser att väldigt mycket händer på området. Vi håller på med en diskussion till exempel om samägandet av kärnkraften. Vi har fått kritik från Konkurrensverket för att samägandet finns i Sverige. Jag vill göra någonting åt det. Men jag kan också säga att Vattenfall inte är den enda ägaren av förnybar energi på den svenska marknaden. Det finns många bolag som ska agera. Vattenfall är inte det enda bolag som bidrar till omställningen, även om det ska ha en ledande roll. Det finns många andra. Därför är vår klimat och energipolitik så otroligt viktig för vad som händer på området. Till sist ska jag säga att det är bra att vi får en chans att diskutera Vattenfall. Men det är också så att man som ansvarsfull ägare steg för steg måste ge tydliga riktlinjer till alla bolagen. Vi kommer att återkomma i svaret till riksdagen när vi är färdiga med det arbetet. Men det Ola Alterå sade på bolagsstämman ger en hint om vad det är för riktning vi kommer att gå i.
Herr talman! Nu börjar ministerns svar likna någonting, i alla fall såtillvida att ministern säger att man inte är nöjd med de gamla kraven och de gamla riktlinjerna. Men se då till att komma till skott och få till högre krav, om det är det som är regeringens avsikt! Ministern undviker hela tiden att ge besked om huruvida Vattenfall ska säljas ut eller inte. Om man har för avsikt att göra det måste man deklarera det. Man kan inte mörka i ett svar och säga att man för en ansvarsfull och professionell politik vad gäller det statliga ägandet. Vi tänker inte sälja ut Vattenfall under mandatperioden, säger Maud Olofsson. Då är det alltså bara lite mer än ett år kvar på mandatperioden. Maud Olofsson, det är inte att vara ansvarsfull. Vi har sagt att vi vill att Vattenfall ska vara ledande vad gäller omställningen till förnybar energi. Detta var ett beslut som togs redan under den förra mandatperioden. Riksrevisionen har inte kritiserat beslutet i sig, utan gett kritik utifrån hur detta ska efterlevas. Frågan kvarstår. Är det så att även denna borgerliga regering vill att Vattenfall ska vara ledande i omställningen till förnybar energi, vilket vi tycker är viktigt? Med tanke på köpet av Nuon, som förvisso till 95 procent är fossilbaserat, kan man fundera över hur varumärket Vattenfall kommer att se ut utifrån ett förnybarhetsperspektiv. Jag kan ändå inte låta bli att komma tillbaka till att det måste vara för bolagets skull, för Vattenfalls skull. Det är ett svenskt företag. Att Vattenfall sedan äger annat utanför Sverige är en annan sak. Det var också intressant, om jag uppfattade det rätt, att ministern sade att man skulle försöka påverka hur Vattenfall styrs i ett annat land. Lycka till, skulle man vilja säga! Vi brukar säga att vi aldrig kan lägga oss i vilka beslut man fattar i andra länder i eller utanför EU. Men jag kanske missförstod vad ministern sade angående Vattenfall i den frågan. Jag vill återkomma till att vi måste få besked om själva ägandet och om Vattenfall ska säljas eller inte. Det ministern säger i sitt svar är att man ska återkomma till riksdagen. Man kan fundera över när vi ska få detta tillbaka till riksdagen. Det brådskar, med tanke på hur tiden går och hur tydligt man vill att Vattenfall ska vara i energiomställningen. Vi tycker att det är viktigt att Vattenfall är ledande. Vi vill att Vattenfall ska vara kvar i statens ägo. Vinner vi valet 2010 kommer vi att vara oerhört tydliga med det.

Herr talman! Vi har haft många interpellationsdebatter om statliga bolag med Maud Olofsson. Det Maud Olofsson har varit jättetydlig med är att hon ska ge tydliga riktlinjer till de statliga bolagen, men sedan inte peta i detaljer. Då kan man undra vad det är för tydliga riktlinjer som gör att ett statligt bolag trots den kritik det har mött köper den holländska energijätten Nuon med en energiproduktion som till 95 procent kommer från fossila bränslen. Vad är det för tydliga riktlinjer? Bara en stund efter att de borgerliga partierna säger sig ha kommit överens om hur energin ska se ut i framtiden går Vattenfalls vd ut och säger: Nu bygger vi nya kärnkraftverk! Är det de tydliga riktlinjerna regeringen har gett? Det hänger ihop med svaret på Carina Adolfsson Elgestams interpellation till näringsministern. Jag var på bolagsstämman som Vattenfall hade. Det var en ganska dramatisk tillställning. När vi har öppna bolagsstämmor i Sverige är det viktigt att människor respekterar det. Det var en lite kaosartad tillställning. Det som var viktigt och som framgick där var att man tyckte att satsningarna ute i de andra länderna, där man nu skulle skaffa sig mer fossila bränslen, men också nya kärnkraftverk, var ett värdeskapande och en konsolidering - man går ihop och blir större. Så uppfattade jag det i alla fall när ägarrepresentanten Ola Alterå stod där. Då är det viktigt att det framgår även här i Sveriges riksdag vad regeringen har för avsikt med Vattenfall. Jag är lika nyfiken som Carina Adolfsson Elgestam på vad man har för intentioner och vad man ska göra med bolaget. Det är viktigt att ha ett långsiktigt ägande. Det har vi pratat om. Det mår de statliga bolagen bäst av. Representanter från de olika regeringspartierna har stått här i Sveriges riksdag och sagt att det inte är något självändamål att äga Vattenfall och att man kan tänka sig att göra sig av med det. Näringsministern sade i förra interpellationsdebatten, herr talman, att det är viktigt att se över alla statliga bolag. Man har en ständig genomgång för att se vilka som ska vara kvar och vilka som inte ska vara kvar. Det är klart att vi vill veta om man från regeringens sida redan nu har gjort den genomgången av Vattenfall. Finns det planer på att sälja Vattenfall vore det viktigt att få reda på det nu. Framför allt tror jag att det skulle vara en tydlig signal till väljarna om vad man har att ta ställning till. Frågan är inte irrelevant att ställa till näringsministern. Det måste finnas ett intresse även från den här regeringen av att bekänna färg i de här frågorna.
Herr talman! Jag har försökt förklara att vi gör en genomgång av de statliga bolagen. Steg för steg kommer vi att redovisa vad vi har för åsikter om detta. När det gäller Vattenfall har vi redovisat att vi vill skärpa kraven. Vi tycker inte att den gamla strategin, som den gamla socialdemokratiska regeringen utformade, passar i dagens tid. Detta är ett europeiskt företag. Det är inget svenskt företag. Det är svenskägt, men verkar i hela Europa. Det socialdemokraterna Eva-Lena Jansson och Carina Adolfsson Elgestam talar om är riktlinjer som gäller i Sverige. Det var därför ni kunde köpa kärnkraft och kol i Tyskland. Det var inget hinder för er att ni sade att ni skulle vara ledande i omställningen till förnybar energi. Ni köpte kol och kärnkraft. Det gick alldeles utmärkt! Då säger Carina Adolfsson Elgestam att det var för att det var värdeskapande. Men gäller principerna bara i Sverige, gäller de bolaget eller gäller de i hela Europa? Någon hållning måste finnas i den inställning som ni har! Vi ändrar riktlinjerna därför att vi inte tycker att de är tillräckliga. Det är ett europeiskt bolag som verkar på en europeisk marknad. Då måste vi förtydliga uppdraget gentemot Vattenfall. Det är precis det vi håller på med. Det är ingenting konstigt med det. Vi tycker att det ska vara värdeskapande. Vi tycker att man ska ha ett aktivt deltagande i klimatomställningen. Vi tycker att man ska vårda varumärket Vattenfall. Det är de tydliga krav som vi ställer på styrelsen och ledningen i Vattenfall. Vattenfall bidrar i en del av sina köp till klimatomställningen mycket aktivt. Jag tror att jag berättade förut att jag var i Polen för inte så länge sedan och träffade delar av den polska regeringen, som tycker att det är bra att Vattenfall köper kolkraftverk och ställer om en del till biobränsle för att minska klimatpåverkan. Det är också en del i den omställning och de minskade koldioxidutsläpp som Vattenfall har lovat att bidra med. Sedan är det naturligtvis så att Vattenfall aktivt ska bidra till klimatomställningen, både här i Sverige och i övriga Europa. Det är precis därför som de här riktlinjerna blir viktiga och blir europeiska, inte bara nationella som ni vill ha det till.

Herr talman! Det är inte utan att man blir lite rädd när man lyssnar på Maud Olofsson. Hon säger så här: De gamla riktlinjerna, som den gamla socialdemokratiska regeringen antog, passar inte i denna tid. För mig låter det fullkomligt absurt med tanke på att bolaget inom ramen för kravet på affärsmässighet ska vara det ledande företaget i omställningen till en ekologiskt och ekonomiskt uthållig svensk energiförsörjning. Är inte det någonting som ligger i tiden, Maud Olofsson? Jag trodde att klimatfrågan och energiomställningen, energieffektiviseringen, var bland de viktigaste frågorna för Sverige, för Europa och för världen. Vi ska klara framtiden, inte bara energiförsörjningen utan också klimatfrågan, så att våra barn och barnbarn ska kunna leva i en bra värld. Då blir jag lite mörkrädd utifrån det ministern säger, att riktlinjerna inte passar i denna tid. Maud Olofsson säger att man tar steg för steg. De stegen måste ju vara som små myrsteg eller något sådant. Det visas ju inte något resultat. Det måste väl ändå vara så att det hastar med vilka riktlinjer man ska ta fram för Vattenfall. Det är ju att man inte har bråttom med att förtydliga Vattenfalls riktlinjer inför framtiden som gör oss så misstänksamma. Den bakomliggande orsaken kan ju vara att man inför nästa mandatperiod tänker sälja ut Vattenfall. Om så är fallet måste man snart redogöra för detta, och ministern har inte vidrört det över huvud taget. Hur blir det med det långsiktiga åtagandet vad gäller Vattenfall? Det är oerhört viktigt för svenska folket att få besked om det.
Herr talman! När Vattenfall gick ut och berättade att man ville köpa holländska Nuon, som har 95 procent i fossila bränslen, sade näringsminister Maud Olofsson: Förvärvet av holländska Nuon är ett naturligt steg i att skapa ett ännu större värde i Vattenfall. Det är mycket möjligt att det skapar ett större värde, men det skapar inte mer energismarta tillgångar. Det här handlade ju om fossila bränslen. Då blir min fråga, jag ska hålla mig väldigt kort: Tycker näringsministern att det är att vara med och bidra till klimatomställningen att Vattenfall köper fler fossila anläggningar, att Vattenfall skapar fler kärnkraftverk? Är det en bra och hållbar energipolitik som minskar klimatpåverkan? Är det bra för miljön att köpa fler kärnkraftverk och införskaffa mer fossila bränslen? Det skulle jag vilja veta, herr talman.
Herr talman! Det är intressant att det är just socialdemokrater som ställer frågan om man ska köpa mer kol och kärnkraft. Det var under er tid i regeringsställning som ni köpte kol och kärnkraft i Tyskland. Det är inte jag som har köpt det. Det var ni som köpte det. Och det var med de gamla strategierna. Jag tror att Carina Adolfsson Elgestam måste lyssna på det jag säger. Hon läser själv de riktlinjer som finns, där det står att Vattenfall ska bidra till en uthållig svensk energiförsörjning. Om man nu äger bolag i hela Europa kan det inte bara vara den svenska energiförsörjningen som riktlinjerna ska omfatta. De måste ju omfatta Europa i så fall, därför att det är där man verkar. Det är precis därför som vi behöver ändra på riktlinjerna till Vattenfall. Det är ett svenskägt bolag, statligt ägt, men det verkar i hela Europa. Då blir det otroligt underligt om man bara ska bidra till svensk uthållig energiförsörjning. Vi tycker att det är en sak som borde gälla hela bolaget och all den verksamhet som man har i hela bolaget med huvudbolaget och dotterbolagen. Jag tycker också att det är viktigt att säga att det är klart att vi ställer krav på Vattenfall precis som på alla andra bolag som har bidrag till en hållbar omställning. Om vi har den mest ambitiösa klimat och energipolitiken i hela världen är det klart att Vattenfall är en viktig spelare i det, men det är också många andra aktörer. Vi styr inte bara omställningen till ett nytt energisystem via Vattenfall. Det är en del. Vi styr också med riktlinjer och målsättningar, med elcertifikat, koldioxidskatt och annat för att komma åt rätt håll. Jag är otroligt stolt över att vi får påbörja arbetet med det här på ett mycket mer strukturerat sätt än vi såg tidigare. Det är tack vare den här nya regeringen som vi nu kan stoltsera i Sverige och säga: Vi är mest ambitiösa i hela världen, och vi använder de verktyg vi har för att också bidra till omställningen.